Herr talman! Jag har begärt ordet därför att Elisabeth Persson vände sig till mig -- ja, det var kanske närmast centern som hon riktade in sig på -- och sade att vi slår in öppna dörrar i den här frågan. Jag tror att hon då avsåg reservation nr 1. Men, Elisabeth Persson, jag beskrev litet grand i mitt huvudanförande hur den här frågan har handlagts av regeringen och riksdagsmajoriteten. Det har alltså funnits en majoritet i riksdagen för ett avslag på de framställningar som år efter år har gjorts beträffande detta med promillegränser. Vidare har jag refererat till det svar som jag fick den 16 oktober från justitieministern på min raka fråga om huruvida regeringen hade för avsikt att lägga fram förslag om promilleregler till sjöss. Det är alltså drygt sju månader sedan det här svaret gavs. I svaret betonar justitieministern, självfallet, att man i den promemoria som hennes departement stod bakom inte hade med något förslag i det här avseendet. Detta hade alltså inte penetrerats. Men justitieministern var klar över, det framgår av promemorian, att skälen mot promilleregler är starkare än skälen för en lagstiftning på området. Mot bakgrund av att regeringen för drygt sju månader sedan var mycket avvisande i det här sammanhanget tycker jag alltså att det, för att vi skall kunna vara säkra på att vi får den lösning som vi och, tror jag, även Elisabeth Persson vill ha, behövs ett tillkännagivande från riksdagen. Det är ju en viss skillnad mellan en skrivelse från riksdagen och ett avslag å ena sidan samt ett tillkännagivande å andra sidan. Om det blir ett tillkännagivande kan ju riksdagen årligen i regeringens redogörelse med anledning av riksdagens skrivelser få en redovisning av vad man har gjort med anledning av riksdagens beställningar. Det är en anledning till att vi drar slutsatsen att det inte räcker med avslag på motioner eller en skrivning som kanske en del tycker är bra. Här behövs det i stället ett tillkännagivande.

Herr talman! Tidigare talare i debatten har uppehållit sig vid det faktum att alkohol och trafik inte hör ihop. Martin Olsson och Ulla Orring har båda försäkrat mycket ordentligt att de delar den uppfattningen. Det gör vi också. Vidare har problemen med dagens trafik med fritidsbåtar här beskrivits. För alltför många människor har alkoholen kommit att utgöra en del av charmen med sjölivet. Men ölet, vinet och supen i fiskeekan har satt i sina spår i statistiken. 1989 omkom 68 personer i samband med olyckor med fritidsbåtar. 55 % av dessa personer, dvs. över hälften, var berusade. År 1988 var det så mycket som 73 % av de omkomna som var berusade. Dessa siffror talar sitt tydliga språk. Jag kan berätta om en händelse som jag själv har varit med om och som har färgat min bild av sjöfylleriet. Händelsen inträffade för drygt tio år sedan. Det var i augusti månad. Jag och ytterligare några hade varit på en kräftskiva i Skärhamn på västkusten. På kvällen blev det bestämt att vi nästa dag vid 11-tiden skulle åka med båt till Mollösund för att äta lunch. Jag och min familj tältade i en bergskreva. Sena som vi ofta är kom vi nedrusande till båten nästan på slaget 11. Den båt som vi skulle åka med låg kvar. Vi hoppade i båten, och denna lade så ut. Då upptäckte vi att skepparen ombord var berusad. Han hade fortsatt festen in på denna dags förmiddag. Han var ordentligt påverkad. Ja, han var rent av full. Skepparen satt på durken och hade ett instrument och sjön om sol, vind och hav. Han mådde allmänt gott. Det fanns en till som var segelkunnig. Men han var också berusad. Han lyckades i alla fall nödtorftigt lotsa fram segelbåten. Inte någon i min familj var segelkunnig. Men vi försökte alla göra så gott vi kunde. Jag var mycket rädd den gången. Men vi kom i alla fall fram till Mollösund. Under lunchen undersökte jag om det fanns någon annan båt som vi kunde åka tillbaka med och där den som hade att sköta båten var nykter. Men det var alls inte någon lätt uppgift. Vi funderade över hur vi skulle ta oss tillbaka till Skärhamn. Skulle vi ta taxi? Men då hittade jag faktiskt en man som var nykter. Den här mannen hade motorbåt. Jag var mycket tacksam och glad över att vi hade funnit den här personen. Tryggt och säkert kunde vi ta oss tillbaka till Skärhamn. Den här händelsen var faktiskt en skrämmande upplevelse. Men historien har faktiskt också en poäng. Några år senare träffade jag nämligen föraren av motorbåten. Det var i miljöpartisammanhang. Den här personen sitter numera med i riksdagen, på Bohusbänken. Det gäller nämligen Kent Lundgren. Jag vet inte om man skall dra någon slutsats av detta. Jag tänker i alla fall på den reservation som centern och miljöpartiet tillsammans har framställt. Några år innan Kent Lundgren blev miljöpartist var han faktiskt centerpartist. Jag vill inte generalisera och bedöma alla i partierna på samma sätt. Men den beskrivna händelsen är kanske litet symtomatisk. Ulla Orring påstod här att Martin Olsson och centern skulle vara populistiska. Eftersom vi i miljöpartiet, som sagt, har varit med om att underteckna reservationen i fråga upplevde jag att Ulla Orrings påstående också i viss mån gällde mig. Jag har läst utskottets skrivning. I betänkandet står det att utskottet delar departementschefens uppfattning att det för närvarande saknas tillräckligt beredningsunderlag för att man skall kunna införa promilleregler i sjölagen. Denna uppfattning delar även vi reservanter i reservation Utskottet anför vidare att utskottet utgår från att ''direktiven för utredningen på området kommer att utformas så att arbetet inriktas på frågan om en promillereglering''. Det är klart att utredningen skall syssla med frågan om en promillereglering. Men det säger ingenting om att utredningen verkligen skall arbeta för att promilleregler skall införas. Utredningen har ju full frihet att komma fram till att promilleregler inte skall införas. uppnå sådana utredningsdirektiv att utredningen skall sikta till en promillereglering. Vi är medvetna om att det finns avgränsningsproblem. Det blir naturligtvis utredningens uppgift att arbeta fram förslag om hur de avgränsningarna skall göras och hur regleringen skall utformas. Det står väldigt klart i vår reservation. Regeringen har dröjt och därigenom förlorat tid i denna fråga. Därför finns i dag inte tillräckligt beredningsunderlag. Hade regeringen i departementspromemorian lagt fram förslag om en promillereglering, hade vi, som Martin Olsson sade tidigare, haft remissyttranden om saken. Det är väldigt angeläget -- det är också en anledning till vår reservation -- att påpeka att det är bråttom. Regeringen har förlorat tid. Jag ville helst att siktet skulle vara inställt på nästa sommar. En hel del arbete är faktiskt gjort. Kunde man få denna lag att träda i kraft den 1 juli vore man ute i tid före semesterperioden. Jag vill för miljöpartiets räkning yrka bifall till reservation 1. Sjöfylleri är ett grovt brott. Därför borde fängelse vara normalpåföljden. Det faktum att de regler i trafikbrottslagen som nu tillämpas för rattfylleri har inneburit lindrigare påföljder vid grovt rattfylleri än tidigare är inte ett skäl för att hålla straffen nere för grovt sjöfylleri. Det är inte så som Rolf Dahlberg sade i sitt anförande att miljöpartiet och centern vill ha strängare straff till sjöss än till lands. I stället borde även straffen för grovt rattfylleri skärpas. Vi utgår från att regeringen gör vad som behövs för att få detta till stånd. På så sätt skulle reglerna ändå bli likartade för sjö och rattfylleri. Centern och miljöpartiet står gemensamt även för reservation 3. Miljöpartiet vill också ha regler om återkallelse av körkort vid onykterhet till sjöss. De flesta bilförare är rädda om sina körkort. Risken för att förlora körkortet har avhållit många från att dricka alkohol före bilfärden. Det finns visserligen i dag möjligheter att återkalla körkortet vid bl.a. allmän brottslighet. Hit skulle man kunna räkna grovt sjöfylleri. Men det fordras mycket för sådan återkallelse, och den sker väldigt sällan. Det exempel som betänkandet beskriver handlar om en berusad person, som med en alkoholhalt på 2,49 " i hög fart körde på en annan båt och därmed utsatte flera andra för fara på ett mycket dramatiskt sätt. Möjligheterna till körkortsindragning bör ökas. Bara vetskapen om att körkortet för bil skulle kunna dras in vid alla typer av grovt sjöfylleri och även annat sjöfylleri skulle troligen leda till att flera höll sig nyktra också till sjöss. I reservation 4 begär miljöpartiet att denna fråga tas upp av den utredning om promilleregler för sjötrafiken som aviseras i propositionen. Utredningen bör även ta upp frågan om att införa kompetenskrav för förare av större fritidsbåtar, s.k. höghastighetsbåtar. Detta talade Elisabeth Persson om, och jag behöver inte upprepa vad hon sade. Tillsammans med vänsterpartiet står vi bakom reservation 7. Nu införs även en regel som gör det möjligt att ingripa mot dem som färdas med fartyg på ett sådant sätt att omgivningen störs i onödan även på andra sätt än genom olyckor. Med omgivningen menar man i första hand medtrafikanter, människor som idkar friluftsliv eller bor längs färdvägen, samt båtar, bryggor och andra mänskliga installationer. Enligt utskottet kan regeln tillämpas även om någon genom t.ex. buller stör häckande fåglar i områden som inte formellt har förklarats såsom fågelskyddsområden. Vi noterar med glädje att detta innebär en skärpning i förhållande till propositionen, som talar om ''starkt motorljud i närheten av fågelskyddsområden''. Detta förslag är tyvärr inte tillräckligt långtgående. Vi skulle önska att skrivningarna mera hade markerat en målsättning att skydda växter, djur och natur överallt inom och utom formella skyddsområden. Därför har vi reserverat oss i reservation 5. Dessutom vill inte utskottet att den yrkesmässiga trafiken skall falla under denna regel. Men varför skall den undantas? Jag kan ta Finlandsfärjorna som ett exempel. De stora moderna jättefärjorna orsakar nivåskillnader och svall, när de tränger sig genom Stockholms skärgård. Öborna ser med förtvivlan hur stränderna eroderas och hur flora och fauna föröds. Det behövs mer omfattande regler mot störande sjötrafik, regler som gäller inte bara fritidsbåtar utan även yrkesmässig trafik.

Herr talman! Frågan om promilleregler är ju en viktig fråga i denna lagstiftning. Men som jag tidigare har sagt saknar vi i dag underlag för ett förslag i detta avseende. Jag kan erinra Elisabet Franzén om att lagutskottet 1988 med anledning av en motion med Elver Jonsson såsom första namn behandlade frågan om onykterhet till sjöss. Då ville ett enigt lagutskott göra ett tillkännagivande om att regeringen skulle utarbeta ett förslag om ändring av sjölagen. Det förslaget har vi nu fått, men vi har inte fått något förslag beträffande promillereglerna. Jag vill även erinra Elisabet Franzén om diskussionen i lagutskottet. Vi yrkade då från folkpartiet liberalernas sida på en ändring av den första skrivningen så till vida att direktiven för utredningen på området ''kommer att utformas så att arbetet inriktas på frågan om en promillereglering''. Genom denna gemensamma skrivning har vi kommit så långt som vi kan i denna fråga. Allt förnuft säger att denna utredning, som regeringen kommer att tillsätta, måste ta upp frågan om promilleregler. Jag är inte beredd att på folkpartiet liberalernas vägnar säga att vi skall fatta beslut utan en utredning. Väldigt många olika saker måste klaras ut när det gäller båt och sjötrafiken. Jag delar Elisabet Franzéns uppfattning, vilket jag har givit uttryck för tidigare i dag, att alkohol och båttrafik inte hör ihop. Men som framgår av remissvaren är det många personer som är inblandade i en stor färja och som kommer att omfattas av denna lag. Men får vi förslag i detta avseende, kan riksdagen sedan fatta beslut. Det är jag helt övertygad om. Den skrivning som vi har åstadkommit i utskottet torde medföra att vi får promilleregler.
Herr talman! Detta börjar bli litet pinsamt. Det har redan tidigare varit en debattrunda om detta mellan I reservation 1 kräver vi inte alls någon lagstiftning nu utan en utredning. Vi beklagar att regeringen inte har tagit fram ett tillräckligt beredningsunderlag för att man skall kunna lagstifta nu. Jag vet också att folkpartiet tidigare har arbetat för promilleregler. Det var med en viss förvåning som jag noterade att de folkpartistiska ledamöterna i utskottet nöjde sig med den skrivning som utskottet kom fram till, dvs. att utredningen bara skall ta upp frågan om promillereglering. Det sägs inte klart ut att utredningen skall komma fram till något förslag om promillereglering.
Herr talman! Jag anser inte att det här är pinsamt, utan detta är en redovisning av vad som står. Jag kan inte se den skillnad som Elisabet Franzén kan se mellan förslaget att tillsätta en utredning och den inriktning som vi har föreslagit. En inriktning för promillegränser är väl en klar vägledning, Elisabet Franzén? Jag kan inte komma till någon annan slutsats. Vi hade ganska ingående diskussioner i utskottet som resulterade i en bättre skrivning än vad det första förslaget innehöll. Därför ställer vi oss bakom utskottets förslag, som nu omfattas också av de stora partierna.
Herr talman! Det handlar om att läsa innantill. Jag skall därför läsa ur vår reservation: ''Enligt utskottets mening bör mot denna bakgrund direktiven för den i propositionen aviserade utredningen utformas på ett sådant sätt att det klart och otvetydigt framgår att utredningsarbetet skall inriktas på en promillereglering till sjöss. Utredningsarbetet bör vidare bedrivas skyndsamt.'' Det framgår alltså inte klart om utredningen enbart skall behandla frågan om en promillereglering. Sedan kan det mycket väl vara så att denna formulering som utskottet och folkpartiet står bakom inte är fullt så dålig som den tidigare formuleringen. Men vi miljöpartister och centern anser att utskottets skrivning inte är tillräcklig, och det är därför som vi har reserverat oss.

Herr talman! Arbetet med att skapa en säker och bra trafikmiljö har hög prioritet i vårt land. När det gäller trafiken till lands har trafiknykterhetsfrågan länge utgjort ett viktigt led i strävandena efter att förbättra säkerheten. Man har här tidigare än i de flesta andra länder insett vikten av att genom en strikt lagstiftning inskärpa kravet på nykterhet i trafiken. Vi bor i ett land där vi har en unik tillgång till sjöar och vattendrag omkring oss. Det finns dessutom skärgård och öppet hav runt Sveriges kuster, vilket gör att många människor väljer att tillbringa sin fritid och rekreation till sjöss. Utvecklingen går mot att antalet fritidsbåtar ökar kraftigt och därmed blir trafiken på vattnet allt tätare. Till bilden hör också att många fritidsbåtar numera utrustas med starka motorer som medger att båtarna framförs i hög hastighet. Speciellt under sommarmånaderna har trafikförhållandena på sjön alltmer kommit att likna dem på våra vägar. Båtlivet ställer därför högre krav än tidigare på reaktionssnabbhet, gott omdöme, hänsyn, aktsamhet och andra egenskaper som är viktiga för trafiksäkerheten. Enligt utskottets mening har denna utveckling medfört att betydelsen av att vara nykter till sjöss i väsentlig grad har ökat. Det är viktigt att markera att principen om att alkohol och trafik inte hör ihop gäller vägtrafiken såväl som sjötrafiken. Alkoholförtäring i samband med sjötrafik är inte förenligt med de krav sjölivet ställer och det leder till ökade risker för allvarliga olyckor. Våren 1988 föranledde överväganden av denna art utskottet att uttala att det borde ankomma på regeringen att i lämpligt sammanhang närmare överväga huruvida man inte borde ha en strängare syn på onykterhet till sjöss genom en ändring av 325 § sjölagen så att bestämmandet av påföljd för brottet närmare anpassas till det som gäller enligt trafikbrottslagen. Vid en sådan anpassning måste emellertid, fortsatte utskottet, hänsyn tas till att sjölagens bestämmelser har betydligt vidsträcktare tillämpningsområde än trafikbrottslagens. Man skulle också lägga fram förslag till erforderliga ändringar i sjölagen. Det anförda gav riksdagen som sin mening regeringen till känna. Inom justitiedepartementet har därefter utarbetats en proposition, Sjöfylleri m.m., som behandlas i lagutskottets betänkande nr 35, det betänkande som vi i dag diskuterar. I betänkandet föreslås att sjölagens onykterhetsbrott delas in i två grader, vilka benämns sjöfylleri och grovt sjöfylleri. Straffskalan för sjöfylleri föreslås att bli böter eller fängelse i högst sex månader. För grovt sjöfylleri föreslås fängelse i högst ett år. Dessutom föreslås en ny straffsanktionerad bestämmelse om störande sjötrafik, som innebär att man vid färder till sjöss är skyldig att anpassa färdväg, hastighet och färdsätt i övrigt så att inte omgivningen störs i onödan. Straffet för överträdelse av bestämmelsen föreslås vara böter. I propositionen behandlas även promilleregler för sjötrafiken. Med tanke på tidigare resonemang om att anpassa sjölagens bestämmelser om onykterhet till de bestämmelser som finns för vägtrafiken är det en naturlig utgångspunkt att även överväga huruvida promillereglerna bör införas när det gäller onykterhet till sjöss. Av rent pedagogiska skäl och för det allmänna rättsmedvetandets skull kan det vara lämpligt att ha likartade regelverk för trafik till lands och sjöss. Samtidigt måste vi vara klara över att förhållandena till sjöss skiljer sig på många punkter från de villkor som gäller för trafiken till lands -- t.ex. fungerar båten ofta både som fortskaffningsmedel och som bostad. En annan viktig skillnad är att det ofta är flera personer engagerade i framförandet av ett fartyg, medan normalt endast en person kör en bil. Dessutom gäller sjölagen alla farkoster. Det kan t.ex. vara segelbåtar, roddbåtar eller motordrivna fartyg. Även andra skillnader mellan trafikförhållandena till lands och till sjöss måste beaktas liksom övervaknings och kontrollaspekterna. Slutsatsen blir därför att det naturligtvis talar för att promilleregler bör införas även när det gäller onykterhet till sjöss, men att det är uppenbart att promilleregler för sjötrafiken är förenade med olika typer av problem. Utskottet delar därför propositionens och de flesta remissinstansernas bedömning, att det med nuvarande beredningsunderlag inte är möjligt att föreslå promilleregler för sjötrafiken. Däremot bör en utredning få i uppdrag att behandla frågan. Med tanke på de övriga krav som ställs på en god förare bör utredningen även omfatta frågan om behovet av kompetenskrav eller behörighetsvillkor för vissa typer av sjötrafik liksom andra frågor som kan ha samband med eller vara av betydelse för frågan om promilleregler. Som tidigare berörts föreslås i propositionen att ett nytt straffstadgande om störande sjötrafik införs i sjölagen. Det innebär att den som tar en sådan färdväg, håller en sådan hastighet eller annars med ett fartyg färdas så att han i onödan stör omgivningen skall dömas till böter. Vi har sett och hört de senaste åren, framför allt under sommarhalvåret, hur buslivet på sjön tar allt vildare former, vilket gör att det finns ett stort behov av att komma till rätta med de båtmanövrar som är onödiga och störande för omgivningen, men som inte behöver vara ägnade att leda till en sjöolycka. Störningen behöver inte nödvändigtvis avse människor, utan den kan gälla t.ex. djurlivet inom ett fågelskyddsområde. Till betänkandet har fogats 7 reservationer. Men som det har framgått av den tidigare debatten finns det en stor samstämmighet mellan de olika partierna i utskottet vad gäller synen på att alkohol och trafik inte hör ihop. Det konstateras dock av utskottets majoritet att införande av promilleregler inte kan göras utan ytterligare beredning. De problemställningar och oklarheter som råder på grund av att förhållanden till sjöss i väsentlig mån avviker från dem på land, måste beaktas och lösas innan sjölagen kan tillföras bestämmelser om promilleregler. I den utredning som föreslås i propositionen, och som utskottet utgår från, ges sådana direktiv att arbetet inriktas på frågan om en promilleregel. Med det anförda är i huvudsak motionärerna i denna fråga tillgodosedda, och jag yrkar avslag på reservation nr 1. I reservation nr 3 frångår reservanterna den huvudprincip som har varit vägledande i propositionen, nämligen att lagstiftningen för sjötrafiken skall vara så likformig som möjligt med lagstiftningen för den som framför ett fordon på land. Reservanterna vill att påföljden för grovt sjöfylleri skall vara strängare än vad som gäller för vägtrafikens område enligt trafikbrottslagen. Som utskottet tidigare framhållit bör en enhetlig grundsyn prägla utformningen av reglerna i sjölagen. Detta bör naturligtvis även gälla påföljdsbestämningen. Om det i framtiden skulle bli aktuellt med ändringar i trafikbrottslagen som påverkar påföljdsvalet vid grovt rattfylleri, måste självfallet också påföljdsfrågan vid grovt sjöfylleri bli föremål för överväganden. Jag yrkar avslag på reservation 3. I en reservation från miljöpartiet framförs önskemål om förändringar i körkortslagen för att kunna återkalla körkortet vid sjöfylleri. Utskottet konstaterar att det är möjligt enligt gällande lagstiftning att förorda återkallelse av körkort vid allvarligare fall av onykterhet till sjöss. Alltså yrkar jag avslag på reservation 4. Den nya bestämmelsen som införs, vilken innebär att det är möjligt att ingripa mot dem som färdas på ett sätt med sin båt som stör omgivningen, berörs i reservation 5. Reservanterna pekar på risken att bestämmelsen i praktiken kommer att få en alltför begränsad tillämpning. I propositionen visas det på exempel som kan bli föremål för ingripande med den nya straffbestämmelsen. Dessa exempel får dock inte tas som intäkt för att det inte kan finnas andra tillfällen då ingripande kan ske. Bestämmelsen har kommit till för att skydda inte bara människorna utan även naturen med dess viktiga växt och djurliv längs våra stränder. Utskottet ser det därför inte som nödvändigt att göra ytterligare uttalanden om tillämpningsområdet för straffbestämmelsen. Jag yrkar avslag på reservation 5. Den nya lagstiftningen föreslås att träda i kraft den Svenskarna är ett båtintresserat folk, och mer än hälften av landets befolkning åker med en fritidsbåt minst en gång per säsong. Det medför att de nya bestämmelserna berör en stor del av befolkningen och kan om de efterlevs ge en större trivsel och säkerhet på sjön. Enligt utskottets mening är det mot denna bakgrund viktigt att man når ut till befolkningen så snart som möjligt, eftersom den stora båtlivssäsongen nu sätter igång på riktigt. Utskottet utgår sålunda från att regeringen snabbt kommer att föranstalta om en brett upplagd informationskampanj där de nya reglerna och deras konsekvenser presenteras på ett allsidigt och informativt sätt. Jag yrkar därmed avslag på reservation 6. Herr talman! Vi står nu åter inför en sommar med förhoppningsvis mycket sol och bad. Många använder denna tid till att njuta av härliga båtfärder på våra sjöar och vattendrag. Kanske man lägger till i en liten vik och dukar fram sill och nypotatis, och då smakar det för många bra med en liten snaps som tilltugg. Promilleregler -- lagstiftning. Det handlar också om det förhållningssätt och de attityder vi har till alkoholen. Det handlar om den respekt och hänsyn vi visar för varandra då vi kör omkring med våra båtar i skärgården eller på våra insjöar. Vetskapen om vad som händer med vår körförmåga när vi druckit sprit är en annan faktor som är av stor betydelse för hur vi beter oss till sjöss och på land. Regeringen har lagt en proposition som klart markerar samhällets inställning, dvs. att alkohol och båtkörning inte är förenligt med de trafiksäkerhetskrav som ställs. Likaså måste det skapas möjligheter att ingripa mot dem som far fram och missbrukar sjöreglerna. Båtförare som använder båten på ett sådant sätt som är både onödigt och störande för omgivningen skall i fortsättningen kunna åtalas och bestraffas. Jag vill, herr talman, med detta yrka bifall till lagutskottets hemställan i betänkande LU35 och avslag på samtliga reservationer.
Herr talman! Anita Jönsson har försvarat utskottsmajoriteten. De synpunkterna tillförde inte något nytt. Man kan väl instämma i flera av de saker hon sade. Men slutsatserna har inte blivit riktigt densamma. Jag vill ta upp två frågor. Den ena frågan gäller promilleregeln som berörs i reservation 1, och den andra frågan gäller påföljderna. När det gäller promillegränserna vill jag påminna Lindkvist motionerade i anledning av denna proposition som vi nu behandlar och som Anita Jönsson uttrycker sin tillfredsställelse över. De framhöll att en stor brist i den föreslagna lydelsen är avsaknaden av en fast promillegräns för fylleri och grovt rattfylleri. De argumenterar vidare, och de drar sedan slutsatsen att riksdagen som sin mening skall ge regeringen till känna vad i motionen anförts om promilleregler för sjöfarande. Den motionen är en av de åtta motioner som ligger till grund för den reservation vi har avgivit. Man är ju litet grand fundersam över socialdemokraternas vilja i det här fallet. Ser man på motionerna från den allmänna motionstiden i januari väckte Gunnar Thollander, Göran Magnusson och Maj-Inger Klingvall en motion, dvs. innan propositionen lades, där de drog ungefär samma slutsats, nämligen att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om lagstiftning av promillegräns till sjöss. Det är alltså en promillegräns för sjöfylleri. Det märkliga var att när detta ärende behandlades i utskottet fick den högt uppskattade ledamoten av lagutskottet Gunnar Thollander, som var motionär, inte delta i behandlingen av ärendet.

Men man blir inte förvånad när man läser den dåvarande propositionen och utskottsbetänkandet. Varför vi från centern vill att normalpåföljden för grovt sjöfylleri skall vara fängelse och inte den tillämpning som gäller för grovt rattfylleri, beror på att vi ser hänvisningar i den nuvarande propositionen och vi tycker att det fel som gjordes för trafikbrotten inte skall upprepas när det gäller sjöfylleri.
Herr talman! Jag nödgas konstatera att inte heller Anita Jönsson i denna noggranna och pedagogiska genomgång av betänkandet säger ett enda ord om behörighetskrav eller kompetensbevis för högfartsbåtar. Utskottets ärade ledamöter har sorgfälligt undvikit att ta upp det ämnet. Jag vet inte vad det kan bero på. Kan det möjligen bero på att det är så många norrlänningar i utskottet och att det är isfritt så kort tid under året vid Norrlandskusten att man inte hinner komma upp i så höga hastigheter? Jag vill ge utskottets ledamöter möjlighet att, innan vi avslutar denna debatt, åtminstone markera var de står i frågan om behörighetskrav och kompetensbevis för högfartsbåtar.
Herr talman! Till Martin Olsson: När det gäller de socialdemokratiska motionerna måste det kännas skönt att Martin Olsson engagerar sig så starkt för dem. Huruvida motionärerna är nöjda eller inte kan inte jag tala om här. Däremot anser utskottet att de har blivit tillgodosedda genom utskottets skrivning, som innebär att arbetet inriktas på frågan om en promillereglering i den utredning som skall tillsättas. Som ett svar på Elisabet Franzéns tidigare anförande kan jag meddela att jag har fått besked från justitiedepartementet att utredningen kommer att tillsättas snarast. När det gäller de straffbestämmelser som finns för grovt rattfylleri har jag väldigt stor respekt för Martin Olsson och hans noggrannhet. Jag antar att Martin Olsson förbereder sig i god tid när han skall tala i kammaren. Anledningen till min fundering om detta är att Martin Olsson talade om en artikel som han hade läst i april. Jag är litet senfärdig och ofta ute i sista minuten när jag skall skriva något. Det är kanske därför som jag har en artikel som är från en senare tidpunkt, nämligen från den 3 maj. Då kunde man läsa i nya domar i högsta domstolen pekar mot fängelse för grovt rattfylleri. Det hette vidare: Grovt rattfylleri skall ge fängelse. Det är innebörden av två prejudicerande domar i högsta domstolen, HD. Det betyder att trenden mot allt fler villkorliga domar i tingsrätterna bryts.'' Inom justitiedepartementet ligger man i startgroparna vad gäller en översyn av denna lagstiftning. Vi får dessutom inte glömma att denna lagstiftning är ganska färsk. Det tar tid innan praxis sätter sig. Slutligen Elisabeth Persson, har vi ingenting emot begränsningar när det gäller högfartsbåtar. Vi såg under förra sommaren vilka problem de ställde till. Samtidigt, Elisabeth Persson, är det så att det i den reservation som Elisabeth Persson vänder sig mot föreslås att man skall ställa höga kompetenskrav. Den tar faktiskt inte upp dessa saker, utan den gäller de båtar som är tolv meter och längre. Kompetenskrav kommer att diskuteras och ses över i samband med utredningen, och därmed har utskottet uttalat att detta är en stor och viktig fråga.
Herr talman! Anita Jönsson sade att jag är intresserad av socialdemokratiska motioner. Det finns i detta ärende motioner om promillegränser från alla partier utom från vänsterpartiet. Jag nämnde de båda socialdemokratiska motionerna eftersom Anita Jönsson är socialdemokrat. I replikskiftet med Ulla Orring tog jag upp den motion som var väckt av en folkpartist. Det finns logik i det, Anita Jönsson. Jag tänkte inte räkna upp alla motioner som det här gäller. Det syns i reservationen, där det finns partibeteckningar. Vad gäller påföljderna är det uppenbarligen så att när vi antog ändringarna i trafikbrottslagen fanns det en skrivelse i den då framlagda propositionen som avsåg att många som dömdes trots att de hade höga promillehalter i blodet inte skulle dömas till fängelsestraff. I den propositionen skrev justitieministern: Straffvärdet hos grova rattfylleribrott är normalt inte så högt att detta i sig motiverar fängelse i stället för icke frihetsberövande påföljd. Justitieutskottets majoritet underströk detta och framhöll att straffvärdet för grovt rattfylleri sålunda inte alltid kan anses vara så högt att det i sig motiverar ett fängelsestraff. Högsta domstolen har, Anita Jönsson, prövat några fall. I vissa fall har de skärpt straffen, och det har blivit fängelsestraff för dem som har haft över 1,5 promille. Det finns även exempel på fall med höga promillehalter som inte lett till fängelsestraff. Tidigare har vi inte haft samstämmighet mellan reglerna till sjöss och till lands. Det får vi inte heller nu, eftersom promilleregleringen till sjöss medvetet har försenats av regeringen. När det gäller påföljderna behöver det därför inte vara självklart med parallellitet. Vi har krävt att normalpåföljden skall vara fängelse, och vi har krävt detsamma när det gäller trafikbrottslagen. Det har tyvärr inte årets riksmöte fått tillfälle att behandla, eftersom majoriteten i justitieutskottet skjutit upp dessa frågor till hösten. Jag hoppas att det blir ett positivt beslut då. Vi har lagt fram denna reservation eftersom vi anser att det ur allmänpreventiv synpunkt är väldigt viktigt att normalpåföljden för grovt sjöfylleri är fängelse. Är vi ense om detta, Anita Jönsson?
Herr talman! Nu har vi snart i två timmar diskuterat inriktningen på en kommande utredning. Det står i utskottets betänkande att de förväntar sig att utredningen kommer att ta upp frågan om promilleregler eller ej. Martin Olsson har talat mycket vältaligt om nödvändigheten av att för säkerhets skull komma med en extra reservation för att utredningens arbete skall få den inriktning han vill ha. Jag tycker inte att det är för mycket begärt att centerpartiet och folkpartiet som nu så ivrigt -
Jag erinrar igen om att replikrätten gäller Anita
Jag vill erinra Elisabeth Persson om att replikrätten gäller Anita Jönssons anförande.
Herr talman! Ingen har uttalat sig till förmån för reservation 7, inte ens Anita Jönsson eller någon av de andra talarna. Jag tycker att det vore angeläget. Anita Jönsson tycks t.o.m. tro att vi med vår markering är ute efter att förbjuda båtarna, men så är det definitivt inte. Vi är ute efter att få ett slags körkort för sjön. Vi kräver kompetenskrav eller behörighetsvillkor för att framföra båtar som är kortare än elva meter, men som har en betydande motorstyrka. Herr talman! Jag har tidigare haft möjlighet att säga både till Martin Olsson och Ulla Orring om att de skall uttala sig i denna riktning, men de har undvikit att göra det. Jag beklagar detta. Jag kan inte tolka det på annat sätt än att man struntar -
Herr talman! Vi har ett påföljdsystem dels av allmänpreventiva skäl, dels för att få människor som har gjort sig skyldiga till ett brott att inte göra ytterligare brott, utan att bli nyktra och säkra förare både till sjöss och till lands. Man kan fråga sig huruvida fängelse utan någon annan insats kan lyckas med detta. Den debatten skall vi inte föra här. Däremot kan jag inte låta bli att nämna att den 1 juni skärps kraven för fällda rattfyllerister som vill ha tillbaka körkortet. Ett nyktert levnadssätt måste i fortsättningen bevisas med ett särskilt läkarutlåtande. Detta visar att det finns andra åtgärder än längre fängelsestraff som kan få förarna nyktra både på vägarna och till sjöss.

Herr talman! Detta är litet av lång dags färd mot natt. Det gäller debatten, men det gäller över huvud taget hela den här frågan som har hängt med här i riksdagen under nästan hela enkammarriksdagens historia. Regeringen har nu äntligen lagt fram en proposition men det finns ju många frågetecken. Framför allt har man inte någon bestämd åsikt om hur man skall ha det framöver. Riksdagen tvingas fortfarande att driva på för att det över huvud taget skall hända någonting. Anita Jönsson försökte säga här, att nu sker det minsann skärpningar, det gäller körkortsåterkallelse m.m. Men kom ihåg, Anita Jönsson, att den förändring som nu sker den 1 juni icke kommer upp till vad trafiksäkerhetsverket hade önskat sig. Jag tror att det är viktigt att se att detta egentligen inte är så märkvärdigt. Promillelagstiftningen är ju inte någonting nytt. Man kan nästan tro det. Det är i år, herr talman, precis 50 år sedan vi fick denna svenska lagstiftning, då Sverige som andra land i världen införde detta. Ett omstritt system som betraktats med misstro, men som nu kommit att omfatta många länder ute i världen. Sjölagen behöver förvisso reformeras. Den är precis 100 år. Det är inga nya hastverk vi tar oss an här. Visserligen infördes straffbestämmelser 1966, men i övrigt är det alltså en mycket gammal lag. När det gäller sakläget har det ju sagts att alkohol och trafik inte hör ihop. Alla verkar vara mycket överens om den verbala bekännelsen och den är riktig. Men det är litet annorlunda när det gäller åtgärderna. För den som varit med sedan tidigt 70 tal och motionerat -- då motionerna och framställarna togs med en axelryckning, i något fall med förakt -- är det intressant att se att det skett en utveckling. Flera talare har ju talat om detta att det blivit ett allt större intresse här i riksdagen för att komma till rätta med sjöfylleriet i takt med en allt tätare trafik på sjön med allt snabbare båtare i en blandad trafik med vana och ovana förare. Det kräver nya och andra insatser. Nu finns det en näst intill förkrossande majoritet här i riksdagen för att vi bör få ett system med promilleregler. Moderaterna har i betänkandet uttalat att de har en annan mening, men i övrigt är det en stor uppställning bakom förslagen. Det har äntligen blivit status att driva den här frågan, och jag hoppas att det beror på andra saker än att massmedia inte intresserat sig särskilt för det ämnet detta år. Jag hoppas att det mer handlar om att åstadkomma en starkare trafiksäkerhet också på sjön. Det nya är egentligen att lagutskottets socialdemokrater, genom Anita Jönsson, har talat i positiva ordalag om en promillelagstiftning. Det skall noteras som en framgång och som någonting nytt. Med detta har man kanske ändå säkrat ett tillräckligt parlamentariskt underlag för att kunna komma fram till ett beslut. En liten synpunkt till utskottets ordförande Rolf Dahlberg som talade om att detta med en promillelagstiftning på sjön inte skulle kunna gå för sig eftersom sjöytorna är mycket vidsträckta. Då glömmer han förmodligen bort att vägnätet inte heller är så litet. Vi har ju hundratals mil större och mindre vägar där vi inte kan övervaka. Men ändå vill vi ha en promillelagstiftning som gäller för all landtrafik. Man lagstiftar ju inte främst för att komma åt och straffa alla människor, utan för att redovisa statsmaktens hållning till en viss fråga eller till en viss förseelse. Det har både parlamentariska värden och trafikmässigt goda inslag. Därför tror jag att det är viktigt att vi nu driver på i den här frågan. Detta är ju närmast litet av en kamp mellan å ena sidan parlamentet, riksdagen, och å andra sidan kanslihuset, regeringen. Regeringen har inte haft särskilt bråttom. Riksdagen är otålig. Jag tycker det är bra att det kan registreras från den här debatten. Båtliv är ju egentligen något mycket positivt. Då är det också viktigt att det kan ske i säkra former. Då krävs det faktiskt ett nyktert uppträdande också på sjön.

Herr talman! Nu är det åter dags för de politiker som inte förstår sig på marknadsekonomins funktion att utöva sin väldiga välvilja och genom lagreglering av prisinformationen åter höja prisnivån på matvarorna. Detta enkla, till synes obetydliga, betänkande LU36 är ett litet, men tyvärr, ganska typiskt exempel på åtgärder som sammantaget förstört incitament, marknadsekonomi och konkurrens i vårt land. Alla dessa konkurrenshämmande åtgärder tillsammans, varav detta är en liten del, kommer att drabba svensk levnadsstandard under många år framåt. Detta jämfört med standardutvecklingen i länder som varit mer förskonade från vänsterpolitik. Hela denna process där politiker blandar sig i detaljer i näringslivet utan att kunna redogöra för konsekvenserna av sina åtgärder, kallades av tidningen Opion för några år sedan för ''välviljans kletiga sås''. Även om uttrycket är drastiskt är det betecknande för denna typ av debatter där välviljans företrädare har en ganska lätt roll genom att peka på det som inte fungerar perfekt, medan vi som representerar något som då snarare kan betecknas som eftertanken måste vänta tills de negativa effekterna av åtgärderna visar sig. I analysen bakom regeringsförslaget har man inte heller vinnlagt sig om att belysa de resonemang som stärker dem som hyser betänkligheter. Majoritetens representant kommer säkert att tala närmare om innebörden av betänkandet. Jag vill här markera just var den politiska skillnaden går mellan majoritet och opposition. En skillnad som även framgår av vår kommittémotion L28 med anledning av propositionen. Enkelt uttryckt kommer nu riksdagen att lagstifta om, att det skall sitta prislappar på matvarorna. Information på hylla eller skylt eller något annat nytt sätt accepteras generellt inte för dagligvaror. Det är just detta vi motsätter oss i reservation 1. Det gör vi i gott sällskap med cirka hälften av remissinstanserna. Då skall man komma ihåg att en mycket stor del av remissinstanserna saknar förmåga att bedöma det som är vår huvudinvändning mot förslaget, nämligen dess prisdrivande effekt. Alla remissinstanser med erfarenhet i frågan och som därmed har möjlighet att göra någon verklig bedömning av dess effekter, anser liksom vi moderater att detta är ett oklokt beslut. Det gäller i all synnerhet om man vill hålla nere prisutvecklingen. Men det har å andra sidan verkligen inte varit socialdemokraternas mest framgångsrika politiska område. Det är väl snarare så att just den bristande förmågan i detta avseende lett till ett väldigt missnöje med partiet. Just dessa frågor -- frågorna om prisnivåerna i landet jämfört med i andra länder -- har bidragit till att ge missnöjespartiet Ny Demokrati skjuts. I dag tänker socialdemokraterna lägga litet mer fyr under denna brasa, trots att det inte finns några vederhäftiga och tillförlitliga belägg för att konsumenterna är beredda att stå för de nya högre kostnaderna. Den allmänna politiska debatten vittnar snarare om motsatsen. Eftersom remissinstanserna innehåller så många parter i målet, kan det vara intressant att försöka finna någon utan partsintressen och se vad den säger. Jag tog på måfå hovrätten i Övre Norrland. De finner underlaget bräckligt och ifrågasätter om man kan dra de slutsatser som regeringen gjort på ett underlag vars representativitet förefaller synnerligen svag. Man menar att denna lag, som kommer att bli betungande för näringsidkare och konsumenter genom att den leder till prishöjningar, verkligen måste efterfrågas och motsvara ett belagt behov. De synpunkter som den i sammanhanget fristående hovrätten framförde har som framgått totalt nonchalerats. Icke desto mindre är det just här kvalitetsbristen i denna lag ligger. kr. vid ett av denna periods konsumentpolitiska beslut. Denna gång drabbas maten. Det är inte fråga om så mycket på varje vara, men sammantaget under åren kommer denna åtgärd att ta konsumtionsutrymme från annat som människorna kunde ha använt sina pengar till. Överdrivna konsumentpolitiska åtgärder tillhör de politiskt accepterade sätten att sänka reallönerna i vårt land. I betänkandet hävdar majoriteten själv att det blir kostnadsökningar. Utan att ens översiktligt bedöma kostnaderna, vare sig på kort eller lång sikt, är man beredd att vältra över dem på konsumenterna. Detta är i sanning inget konsumentvänligt handlande. Särskilt dyrbart blir det naturligtvis i ett land med hög inflation och många ommärkningar. Prisinformationen är ett konkurrensmedel. Jag tror knappast att ens socialdemokraterna vågar ifrågasätta detta. Genom att på detta sätt detaljreglera informationen hämmar man konkurrensen med de effekter detta alltid har i form av högre priser. Det finns påtaglig risk för att leverantörerna börjar prismärka varorna direkt. Vi får då effekter liknande dem man får med riktpriser, och dessas prishöjande konsekvenser har SPK ingående redogjort för. Konkurrens och konsumentpolitik har ett starkt samband. Men om staten med ena handen lägger resurser på konkurrensvårdande myndigheter och med andra handen motarbetar konkurrensen, är det inte undra på om medborgarna börjar få en känsla av att skattemedlen misshushållas bort. Man skulle kunna tro att majoriteten inte förstod att det är ett grundläggande intresse även för handeln att tala om priset på en vara. Om det är fallet måste man kunna belägga att prisinformationen inte är ett konkurrensmedel. Det råder ingen politisk oenighet om att priset skall anges korrekt och tydligt samt vara lättillgängligt och att kunden utan onödig tidspillan skall kunna informera sig om priset. Detta har ingen motsatt sig. Det råder även enighet om att det skall finnas jämförpriser. Det är bara lagregleringen av den dyrbara artikelmärkningen som vi motsätter oss. Vår linje ligger därmed närmare EG-direktiven än regeringens. Marknadsdomstolen har klart redogjort för den standard som skall gälla för hyllkantsmärkning. Man kan fråga sig vilken standard som skall gälla för artikelmärkning. Hur långt ner i detalj man än går blir det ändå inte lika för alla, eftersom människor inte är lika. Får man prismärka med röd skrift på grön etikett? Vad händer om etiketten är suddig eller svårläst, så att en människa kan läsa den men inte en annan? Var ligger gränserna? De lagföringsärenden som detta kommer att leda till kommer att dra ytterligare löje över rättsväsendet, och inte minst över de politiker som stiftat lagen. Men Ny Demokrati får fler argument! Denna detaljnivå bör politiker hålla sig borta från. Det räcker att via lagstiftning reglera att kunden utan onödig tidsåtgång skall kunna informera sig om priset. Flera remissinstanser påpekar också, att om denna lag antas, kommer den sannolikt att leda till ytterligare detaljreglering. Vi politiker borde i stället eftersträva förenklad lagreglering, en sanning som uppenbarligen inte nog kan upprepas i denna kammare. Utskottsmajoriteten menar att denna prisinformationslag kan komma att leda till en sådan kostnadsökning för företag som nu gått över till hyllkantsmärkning och tvingas tillbaka till varumärkning, att detta tillsammans med den tidsåtgång det kommer att kräva, därutöver skulle leda till att extrapriserna försvinner. Det är tydligen någon sorts åderlåtning så att näringsidkarens ekonomi förblöder. Förutom att resonemanget avslöjar socialdemokraternas syn på näringsidkare, leder det till sämre konkurrens och med största sannolikhet till sämre ekonomi för både samhälle och individ. Vi moderater är måna om konkurrensen, som leder till lägre konsumentpriser, och vill därför behålla extrapriserna, vilket vi framför i reservation 2. Vi vill därför att konkurrenskommittén skall ges tilläggsdirektiv. Extrapriserna skall ställas mot vårt krav på tydliga jämförpriser, vilket ger konsumenten full möjlighet att jämföra extrapriset med det ordinarie priset. Även vänsterpartiet skriver i sin reservation att extrapriser är det övervägande konkurrensmedlet. Den i konkurrensfrågor blinda hönan har i varje fall hittat ett korn. Eftersom ökad konkurrens leder till lägre priser, leder minskad konkurrens till högre priser. Vi vill inte höja prisnivån, utan slår vakt om konsumenten genom att föreslå att konkurrensmedlet extrapriser bibehålls. Herr talman! Jag yrkar härmed bifall till reservationerna 1 och 2.

Herr talman! I ett samhälle som vårt där de flesta hushåll består av dubbelarbetande människor, är det svårt att få tiden att räcka till. Inköpen av dagligvaror skall gå snabbt. Oftast blir planeringen dålig, vilket inverkar menligt på hushållsekonomin. Det finns de som har goda inkomster, men pengarna räcker inte i alla fall. Å andra sidan finns det de som har små inkomster och ändå alltid klarar sina utgifter. Vad beror detta på? Jo, några fakta känner vi till. Den som planerar vet bättre vad han eller hon vill använda sina pengar till. Den som vet vad han verkligen vill kan lättare stå emot impulsköp och därmed snabbare nå sina uppsatta mål och får bättre ekonomi. Ett är säkert, den som planerar vet bättre hur stora utgifterna är i verkligheten: vad saker och ting kostar. Det senare, vad saker och ting kostar, är vad detta betänkande från lagutskottet handlar om. Regeringen har lagt fram en proposition om en prisinformationslag som ålägger näringsidkare i detaljistledet en skyldighet att prismärka varorna. Om handlaren inte följer lagen fälls han eller hon enligt marknadsföringslagen. Lagen skall träda i kraft den 1 januari 1992. Av flera skäl yrkar vi från folkpartiet liberalerna avslag på lagförslaget. Vi anser att lagen är ytterligare ett utslag av den socialdemokratiska politikens syn på människan på individ. Man har inget förtroende för den enskildes förmåga att ta ansvar. Folkpartiet liberalerna vill myndigförklara individen. Vi utgår från en helt annan människosyn. Vi tror att människor är kapabla att välja varor utan en prisinformationslag. Låt mig först slå fast vår grundinställning till prismärkningen som sådan. Det är självklart att konsumenterna skall ha rätt till en fullgod prisinformation, men vi anser att det kan ske utan onödig lagstiftning. En lag som denna blir dessutom svår att tillämpa. Som jag inledningsvis framförde innebär en planering för det enskilda hushållet att man bättre kan hushålla med sina tillgångar. I den planeringen ingår även att konsumenten skall kunna kontrollera sina utgifter. Självfallet skall konsumenten också i butiken ha tillgång till rediga uppgifter om varans pris. Huvudansvaret för att konsumenterna skall få denna information vilar på företagen, på handeln. Vi har i vårt land ett system med överenskommelser mellan näringslivet, handeln och konsumentverket, s.k. riktlinjer. Redan i dag, vilket även påpekas i propositionen, gäller en överenskommelse från 1986 mellan handeln och konsumentverket om att vissa varugrupper skall hållas utanför artikelprismärkning. Det gäller mejerivaror, läsk, öl, djupfrysta varor m.fl. samt pallexponerade varor och varor som tillfälligt säljs i butiken. Jag tror att det är fråga om cirka en tredjedel av butikens sortiment. Dessa undantag skall gälla också under den nu föreslagna prislagen. Detta är exempel på att man kan nå praktiska överenskommelser utan lagstiftning. Men här finns en sällsynt klåfingrighet från socialdemokratiskt håll -- att ständigt förhindra marknadskrafterna utan att beakta konsekvenserna -- som i detta fall kommer att leda till både ökade kostnader och ytterligare krångel. Herr talman! Från folkpartiet liberalernas sida anser vi att det fortfarande finns starka skäl till att upprätthålla den här dialogen mellan handeln och konsumentverket. På så sätt får man en kanal för påverkan om bättre prismärkning utan lagstiftning. Det har hitintills skett genom det riktlinjearbete som jag tidigare nämnde. Men det måste ändå vara dialogen mellan den enskilde konsumenten och handeln som skall vara styrande. Vi vill hävda att kvalité, prismärkning och service är styrande för konsumentens val av butik och av vara. Det finns flera skäl till att avslå denna proposition. Jag kan börja med att citera några remissvar. ICA-förbundet, som dominerar dagligvaruhandeln, är övertygat om att det även i framtiden kommer att finnas butiker som, trots att de har datakassor, väljer att ha prislappen kvar, medan andra kommer att slopa den. Konsumenten är enligt ICA fullt kompetent att själv välja vilket alternativ som passar bäst. Det behövs ingen detaljreglering som ålägger alla butiker dyrbara och prishöjande investeringar. ICA-handeln är fullt medveten om prisinformationens betydelse i datakassebutiker. Man menar att det pågår ett intensivt utvecklingsarbete även beträffande prisinformation. Också vi konsumenter har märkt denna utveckling inom handeln, som varit positiv för oss. Dagligvaruhandeln beräknar kostnaderna för prismärkningsarbetet till 900 milj.kr. per år. Man menar att besparingar kan göras med upp till 144 hyllkantsmärkning och datakassehantering räcker för att ge konsumenten tillräcklig prisinformation. Också KF säger bestämt nej till lagstiftning och detaljreglering. Näringsfrihetsombudsmannen, som ju är en fristående myndighet, satt att granska konkurrenshämmande åtgärder, anser att man överbetonat konsumentbehovet när det gäller krav på artikelprismärkning. Vidare säger NO att konsumenten genom datakassakvitton kan få en god uppfattning om priset på inköpta varor och kan reagera, om ett pris verkar onormalt högt. Även NO anser att man underskattat betydelsen av lagförslagets ekonomiska konsekvenser. Risken är stor att dagligvarubutikerna i större utsträckning begär eller accepterar leverantörsprismärkning för att själva slippa det tidskrävande extraarbetet med att prismärka varje enskild vara. Detta kan enligt min åsikt knappast vara konkurrensfrämjande. Men den socialdemokratiska utskottsmajoriteten har en annan åsikt, eller hur? Dessutom vet jag genom uttalanden från enskilda handelsanställda att man inte alls är glad över införandet av denna lag om artikelprismärkning. Man vet att det är fråga om ett mycket tungt och ensidigt arbete. Förutom de här redovisade skälen, som folkpartiet liberalerna ställer sig helt bakom, vill jag även anföra följande. Utöver kostnadsargumentet, vilket vi från vår sida på intet sätt negligerar -- det har sagts att det kommer att kosta butikerna uppemot 30 öre att prismärka varje artikel -- visar all erfarenhet från regleringar på näringslivets område att ett system byggt på förhandlingar och frivilliga överenskommelser i dessa fall är effektivare än tvingande regler och förbud. Eftersom ingen hitintills påvisat att den nya lagen kan tänkas få någon nämnvärd effekt, samtidigt som den innebär ett ingrepp i marknadssystemet till priset av åtskilliga hundratals miljoner årligen, bör en detaljreglering på prisinformationsområdet inte införas. Om lagen tillkommer blir dessutom tolkningen av bestämmelserna svårhanterlig. Vad sägs om följande enligt förarbetena till 5 §, som handlar om hur prisinformation skall lämnas? Jag citerar direkt ur propositionen: ''Den föreslagna regeln innebär i praktiken att skriftlig prisinformation inte behöver lämnas i mindre butiker med manuell betjäning. I en manuell disk i en snabbköpsbutik är emellertid situationen en annan. Här behövs normalt'' -- min kursivering -- ''skriftlig information.'' Var det glasklart, eller .

Herr talman! Vänsterpartiet anser i motsats till moderata samlingspartiet och folkpartiet liberalerna att det är utmärkt att vi nu har fått förslaget till prisinformationslag. Vi är bara litet ledsna över att man inte har velat gå ännu längre. Med hänvisning till pågående arbete väntar man ju med att lägga fram förslag i frågan om extrapriser och en del annat otyg inom handeln. Lagen om prisinformation är, som jag antytt, efterlängtad. Den svarar mot ett starkt konsumentkrav. Jag vill bara litet grand kommentera vad framför allt Charlotte Cederschiöld sade i det hyllningtal till marknadsekonomin som hon höll för en liten stund sedan. Hon lät bli att nämna en viktig poäng i detta sammanhang. Den fria marknaden, så omhuldad av moderaterna, förutsätter att avtal träffas mellan fria och likvärdiga parter. Ingen skall genom att undanhålla viktig information skaffa sig fördelar på någon annans bekostnad. Detta är inte någon nedtecknad beskrivning utan en populär återgivning av balansförhållandet i den fria marknadsekonomin. Jag vill påstå att priset på en vara faktiskt är avgörande information. Det borde alltså vara en fulltständig självklarhet att en kund innan han eller hon vill bestämma sig för att köpa en vara får riktig och ordentlig information om den viktiga och avgörande faktor för valet som varans pris är. Men så är det inte. Det är inte en självklarhet. Därför är lagen så välkommen för konsumenterna. Men tacka för att handeln inte är så intresserad av den här informationen! Ulla Orring sade att något stort grossistföretag tycker att det blir dyrt och besvärligt med artikelprismärkning. Ja, det må väl vara. Men för konsumentens del är det avgörande att veta vad varorna kommer att kosta, innan man går till kassan. Tänk, om det vore på det sättet att Volvo, när det företaget höjde priset med 2 000 kr., vilket har refererats här, hade underlåtit att tala om det för de potentiella bilköparna utan sagt: Det slutgiltiga priset får du se på kvittot, när du har betalt! Vi inser naturligtvis att det är fullständigt absurt. Då kan någon säga att det blir så mycket arbete och att det blir dyrt med prismärkning. Men faktum är att sammantaget handlar en normalfamilj för ganska stora summor under ett år, även om det är fördelat på små poster. Det blir alltså rätt avgörande, om ärtburken kostar 6:50 eller 6:85. Många vill göra valet mellan olika ärtburkar just utifrån priset. Då säger man: Men hyllkantsmärkning är väl till fyllest? Det är inte det. Man behöver inte vara särskilt gammal och se dåligt för att konstatera vid ett besök i en stor livsmedelsaffär, där det uteslutande finns hyllkantsmärkning, att det är oerhört svårt att på det sättet skaffa sig tillförlitlig information. Det förekommer inte så ofta, men jag har faktiskt ett uppdrag med mig till kammaren i dag, när vi diskuterar detta, från grannar och bekanta i min hemtrakt. De vill att jag framför att de kräver att varorna skall vara artikelprismärkta i livsmedelsaffärerna, för de tycker inte att de kan få den viktiga informationen annars. Herr talman! Vi hälsar alltså med tillfredsställelse förslaget till lag om prisinformation. Det enda vi är litet ledsna för i vänsterpartiet är, som jag sade, att inte även frågan om extrapriser behandlas här. Det hänvisas till att kommittén vars arbete ligger bakom lagen om prisinformation inte har kommit så långt i sitt arbete än. På den punkten har jag reserverat mig i utskottet, och jag vill passa på att yrka bifall till reservation 3. I den reservationen klargörs tydligt var vi står i frågan om extrapriser. Extrapriser har debatterats livligt under våren, och det har framkommit synpunkter och uppgifter om deras effekter på handeln som väl varit okända för de flesta av oss. Naturligtvis har vi vetat att det inte är så mycket bevänt med de här prissänkningarna, men att handelns totalkostnad för extrapriser skulle vara så hög som den är har nog förvånat oss alla. Systemet med extrapriser är nu ungefär 30 år gammalt, men med tiden har det tappat allt förnuft, och de flesta konsumenter och också seriösa detaljister önskar bort det. Det har förfelat sin verkan. Vi vet också att direkt bedrägeri och skoj förekommer i sammanhanget. Reglerna för vad som får kallas extrapris går i korthet ut på att en varas pris får kallas extrapris, om det är minst 10 % under det ordinarie priset och om varan säljs till det priset tillfälligtvis under en kortare tid. Hur ser det ut i verkligheten? Jo, herr talman, 80 % av allt kaffe och all fryst kyckling här i landet säljs till extrapris. Av tvättmedel och falukorv är det 75 % som alltid säljs med de röda lapparna som det står extrapris på. Det här är siffror som talar sitt tydliga språk. Det är inte fråga om några tillfälliga sänkningar. Vi konsumenter går alltså på en jättemina, och det är precis vad man vill att vi skall göra, när vi köper varor till extrapris och tror att vi har varit förnuftiga, sparsamma och rationella och handlat billigt. Tvärtom är det på det sättet att vi har gått på ett reklamtrick. Om 80 % av en vara alltid säljs till extrapriset, finns det naturligtvis inget ordinarie pris längre att tala om som priset relaterats till. Kostnaderna för ommärkningen och de röda lapparna lär uppgå till åtskilliga miljarder varje år. Ett förbud mot eller en sanering av extrapriserna skulle alltså innebära lägre kostnader för handeln, lägre kostnader som självklart bör komma konsumenterna till godo. Nu har jag inte fått någon majoritet i utskottet med mig på att markera vikten av att få systemet med extrapriser sanerat -- och för övrigt inte bara extrapriserna utan också snurreriet med rabattkuponger och allting sådant. Vänsterpartiet står ensamt bakom reservation 3, men jag hoppas att vi inom en inte allt för avlägsen framtid får uppleva att det kommer ett förslag i ärendet, på samma sätt som det nu äntligen har kommit om prisinformationen.

Herr talman! Jag talade för ökad konkurrens och valfrihet för kunden. Då vänder sig Elisabeth Persson mot oss moderater och insinuerar att vi inte skulle vilja ha priset på varan tydligt. När har vi motsatt oss det? Vilket belägg har Elisabeth Persson för det? I mitt anförande sade jag att priset skall vara korrekt, tydligt och lättillgängligt och att kunden skall kunna informera sig om priset utan onödig tidsspillan. De kraven finns i våra konsumentpolitiska motioner, både den med anledning av propositionen och den stora som väcktes under allmänna motionstiden. Jag tror att Elisabeth Persson har läst på litet dåligt. Volvo, som Elisabeth Persson tog upp, talar nog om vad bilen kostar. Men kanske borde Volvo dela upp sitt pris i en ren produktionskostnad och en som uppstått på grund av olika politiska ingrepp. På många områden är det omöjligt att göra detta, men just när det gäller de konsumentpolitiska ingreppen kanske det finns en möjlighet att klara det. Jag tackar Elisabeth Persson för tipset och skall föra det vidare till Volvo.
Herr talman! Elisabeth Persson använder uttrycket att vi har gått på en jättemina i frågan om extrapriser. Jag anser att Elisabeth Persson och majoriteten, som vill införa en prislag, har gått på en jättemina. Prismärkning är både dyr och besvärlig. Det är ingenting som är gratis, Elisabeth Persson, utan lägger man på handeln för mycket regler och kostnader, måste det betalas av någon. Det är konsumenten som får betala. Hela vintern har vi diskuterat matpriser. Elisabeth Persson är beredd att med den här lagen höja matpriserna. Elisabeth Persson säger också att hon har en hälsning från sina grannar. Jag tror inte att de vet vad förslaget egentligen innebär. Det vet ju knappast heller departementet som har lagt fram det. Vad menas med en mindre butik med manuell betjäning? Där behöver det inte lämnas någon prisinformation. Men i en manuell disk i en snabbköpsbutik är situationen en annan -- här behövs normalt skriftlig information! Vem skall bestämma storleken på butikerna? Vem skall avgöra när det behövs skriftlig prisinformation? Nej, Elisabeth Persson, det här är en jättemina. Det är inte fråga om att vi skulle vilja ta bort prismärkningen. Att det skulle vara det sättet är en missuppfattning i den allmänna debatten. Det finns pristerminaler där Elisabeth Persson kan sätta ärtburken och få en uppgift om vad den kostar. Det finns hyllkantsmärkning och i de flesta fall så kommer prismärkningen att vara kvar. Nej, den här lagstiftningen vill vi inte ha, den skall gå till papperskorgen. Däremot skall extrapriser vara kvar som konkurrensmedel.
Herr talman! Det är intressant att delta i den här debatten. Charlotte Cederschiöld säger att det är klart att det skall vara prismärkning, att konsumenterna skall få reda på vad saker och ting kostar. Hon säger att allt är väl beställt nu. Ulla Orring fyller på och bedyrar att prismärkningen skall vara kvar. Jag undrar hur det egentligen är. Kommer konsumenten att drabbas av ytterligare kostnader bara därför att vi är överens om att det är viktigt med prismärkning? Majoriteten vill gå så långt som att t.o.m. lagstifta om detta. Lagen i sig kostar ju inga pengar, utan det måste vara andra saker som ni är rädda för. Antingen är det bra och viktigt med prismärkning, eller också kan man strunta i den och hitta på en mängd underliga ersättningar för den som de flesta konsumenter inte är intresserade av. För de allra flesta är det inget alternativ att leta efter priser i pristerminaler osv. Kostar inte dessa någonting för handelsmannen, eller är de alldeles gratis? Prismärkning, oavsett hur den går till, fördyrar självklart också varan. Men vi kan för vår del inte se att den traditionella artikelprismärkningen är så onödig och fördyrande att man inte bör värna om den. Charlotte Cederschiöld förstår tydligen inte vad jag menade med mitt exempel med Volvo, och det förstår jag. Ett argument som har använts mot artikelprismärkning är att konsumenten kan läsa på kvittot vad varorna har kostat. Det finns ju så tjusiga datakassor nu för tiden! Men det är en efterhandsinformation som inte är till fyllest. Man har ingen nytta av den när man försöker välja mellan olika varor.

Herr talman! Nu är väl ändå Elisabeth Persson ute och cyklar. Hon försöker framställa det som om vi vill ta bort prismärkningen. Det är fullständigt absurt. Snarare är det nog kommunister, som inte tror på konkurrens och marknadsekonomi, som vill ta bort prismärkningen. Det är klart att det är bra med information om priset. Vad som däremot inte är bra är att varorna hela tiden måste märkas om. Det handlar alltså om hur prismärkningen skall gå till. Jag skall referera ur en artikel i Dagens Industri för att visa hur det system för prismärkning som ni förordar fungerar. Man hävdar i artikeln att det systemet är tidskrävande, kostsamt och innebär ett monotont butiksarbete. Det är ganska svårt att försvara själva jobbet med att märka om varor. Det är vad diskussionen nu handlar om.
Herr talman! Att prismärka varor är ett konkurrensmedel, och det framhöll jag också i mitt anförande. Det är klart att kunderna och konsumenterna går till välskötta butiker. Skall vi stifta lagar som vi inte behöver, Elisabeth Persson? Skall vi tillföra vår lagstiftning ytterligare en gummilag som ingen människa förstår? Ni säger så här: Skriftlig prisinformation behöver inte lämnas i mindre butiker med manuell betjäning, men i en manuell disk i en snabbköpsbutik är situationen en annan. Här behövs normalt skriftlig information. Låt i stället handeln och konsumenterna komma överens om det här! Om jag uppsöker en butik som inte har prismärkt varorna, frågar jag varför man inte har gjort det. Då får handlaren skärpa sig och märka dem. Men ett system med storebror, lagstiftning och sanktioner på detta område är fullständigt vansinnigt. Jag tror att Elisabeth Persson har trampat fel här.
Herr talman! Låt handeln bestämma, säger Ulla Orring. Jag förstår att Ulla Orring och folkpartiet menar det. Själv tycker jag att den åsikten står i bjärt kontrast till det konsumentintresse som Ulla Orring är så angelägen att markera i andra sammanhang. Ordentlig och tydlig artikelprismärkning är faktiskt ett konsumentkrav. Om allt är så gott och väl som ni säger, och om prismärkning förekommer på de flesta håll, då är det väl inte så farligt med lagstiftning. Jag förstår inte varför ni är motståndare till en sådan. Om verkligen konsumenterna är nöjda, då är ju allt gott och väl. Men för den händelse att inte allt är gott och väl, om prismärkningen inte fungerar tillfredsställande, om handlaren underlåter att ge information om varornas pris osv., så är det väl bra att kunna ta till lagen om prisinformation?

Herr talman! Enligt centerpartiet är det ett väsentligt konsumentintresse att vi har en fullgod prisinformation. Uppgift om pris och jämförelsepris är en nödvändighet för att en konsument skall kunna göra rationella val mellan olika varor vid inköp. Under flera år har vi därför från centerpartiets sida i motioner och reservationer fastslagit vikten av att priset skall vara lätt synligt och därför bör anges på varan eller på hyllkanten. Vi har även betonat att den ökade datoriseringen inom detaljhandeln inte får leda till att prismärkningen och prisinformationen försämras. Mot denna bakgrund är det naturligt att vi såg positivt på det förslag till prisinformationslag som regeringen lade fram i april. Vi står därför bakom utskottets hemställan innebärande tillstyrkan av förslaget om en prisinformationslag, som anger de grundläggande krav som skall ställas för att konsumenten skall garanteras en fullgod prisinformation. När det gäller dagligvaror i självbetjäningsbutiker -- den butikstyp diskussionen mest brukar gälla -- anges t.ex. i lagförslaget tre viktiga krav som en prisinformation skall uppfylla. För det första bör den ge konsumenten en korrekt och lättillgänglig information om hur mycket varan kostar och uppgift om jämförelsepris. För det andra skall konsumenten genom informationen lätt kunna beräkna den sammanlagda kostnaden för de varor han eller hon avser att köpa. För det tredje skall det vara möjligt att kontrollera att rätt pris tas ut för varan i kassan. Det finns anledning att mot bakgrund av de delade meningar som föreligger om behovet av en lagstiftning och som klart framkommit här i kammaren i dag erinra om att praktiskt taget samtliga remissinstanser, som kan anses företräda konsumentintresset i vid bemärkelse, tillstyrkt förslaget om en lagstiftning. För tids vinnande skall jag inte räkna upp vilka som har tillstyrkt. Jag nöjer mig med att säga att centerkvinnorna är en av de många grupper som därvid uttalat sig positivt till en särskild prislag. En annan ofta diskuterad fråga behandlas också i föreliggande utskottsbetänkande, nämligen frågan om extrapriser. Det föreligger såväl motioner med krav på förbud av extrapriser som motioner med krav på riksdagsuttalande om att extrapriser skall få tillämpas i framtiden. Frågan prövas av konkurrenskommittén.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

Herr talman! Jag vill bara avsluta denna debatt med att konstatera, vilket faktiskt är viktigt, att det är 86 % av de tillfrågade som är nöjda med nuvarande prisinformationssystem. Det är bara 2 % som är missnöjda. Hur många branscher kan visa upp sådana siffror? Det är faktiskt bra siffror. Men det viktiga är att ihåligheten i socialdemokraternas resonemang framkommer. Det är nämligen så att vi moderater säger att det skall vara en fri form av prismärkning, bara den är tydlig så att man kan tillgodogöra sig priset lätt. Det betyder att vi är emot verksamhet där man får sådana arbetsskador som man får vid ommärkning och vid tungt, monotont arbete. Det är ni socialdemokrater som här försvarar den typen av arbete. Vi vill inte ha den sortens märkning vare sig det gäller extrapriser eller vanliga priser. Socialdemokraternas resonemang hänger inte ihop. Följer man moderaternas reservation i båda fallen slipper man denna typ av arbetsskador och monotont arbete på grund av ommärkning. Vår modell för märkning av extrapriser kommer inte att orsaka det arbete som Inger Hestviks modell gör. Vi kämpar för den mest effektiva formen av valfri prismärkning, och det är också den som blir billigast och gynnar konsumenterna mest.

Herr talman! När vi under de senaste åren har diskuterat den lokala konsumentverksamheten här i riksdagen har det alltid anförts att det finns kommunal konsumentverksamhet i de allra flesta av landets kommuner. Enligt lagutskottets betänkande 1988/89:LU17 saknades kommunal konsumentverksamhet i endast tolv av landets alla kommuner. Året därpå stod det i ett motsvarande betänkande att det var bara fyra kommuner som var utan kommunal konsumentverksamhet. Siffrorna för 1990 varierar litet, men det rör sig om ungefär tolv kommuner som saknar sådan verksamhet. Och med denna rapportering verkar det ju som om det egentligen inte är så illa beställt. Men eftersom jag ganska väl känner till hur det ser ut med den kommunala konsumentverksamheten i mitt eget län Östergötland, har jag hela tiden tvivlat på dessa uppgifter och på statistiken. Förra året gjorde jag därför en egen liten undersökning. Utgångspunkten för den undersökningen var att om konsumenterna i en kommun inte vet att det finns kommunal konsumentverksamhet är den faktiskt inte värd namnet, även om den skulle råkas finnas med i någon statistik. Då är det något annat. Kommunal konsumentverksamhet är ju i första hand till för konsumenterna i kommunen, och om de inte ens vet om att den finns, vill jag inte kalla den kommunal konsumentverksamhet. Jag tog därför fram telefonkatalogerna för Östergötlands län och Jönköpings län, det var tre olika delar, och såg efter om det någonstans gick att hitta ett telefonnummer eller någon annan hänvisning för varje kommun till kommunal konsumentverksamhet. Det bör ju vara så man gör om man som konsument vill söka upp en kommunal verksamhet; man tittar i telefonkatalogen efter ett telefonnummer eller en hänvisning, ringer dit och får i bästa fall reda på var verksamheten finns. Det var så jag gjorde. Jag gick igenom kommun efter kommun för att se efter var man kunde hitta hänvisningar till konsumentrådgivning eller konsumentverksamhet. Jag tittade inte bara på de kommunsidor som brukar finnas, utan jag tittade även inne i själva katalogen för att inte missa något. Resultatet av detta, herr talman, blev värre än jag väntat. Av 25 kommuner i Östergötlands län och Jönköpings län var det elva som uppgivit ett telefonnummer till kommunal konsumentverksamhet. I 14 fall saknades uppgiften helt och hållet. På ett ställe var det t.o.m. angivet att tjänsten skulle vara vakant t.o.m. den 31 augusti. Jag räknade inte med att det fanns kommunal konsumentverksamhet i Gisslaved, som denna anteckning gällde. Om den ''research'' jag gjorde är riktig är det alltså något lurt med de siffror som har uppgivits av konsumentverket, eller kanske av kommunerna själva till konsumentverket, och den vägen nått riksdagens betänkande. Inom parentes sagt var en majoritet av de kommuner som saknade kommunal konsumentverksamhet borgerligt styrda. Jag vill inte övertolka det på något sätt. Hur sedan verksamheten fungerade och hur omfattande den var i de elva kommuner som hade verksamhet kan jag naturligtvis inte säga i detalj. En del vet jag har bra verksamhet. Norrköping och Motala är utmärkta. De är föregångare på det här området. I andra kommuner vet jag att verksamheten är ganska haltande. Eftersom förhållanden ändrar sig genom åren och vi kommer att diskutera den senaste tidens nedläggningar av kommunal konsumentverksamhet, borde jag kanske säga att jag gjorde den här undersökningen i höstas. Uppgifterna i telefonkatalogerna borde rimligen ha lämnats av kommunerna långt tidigare, dvs. under den period då det enligt våra uppgifter bara var fyra av landets kommuner som saknade konsumentverksamhet. Sedan dess vet vi att neskärningarna av den kommunala konsumentverksamheten har varit omfattande. Det troliga är alltså att om jag skulle göra om den här undersökningen för Östergötlands och Jönköpings län skulle verksamheten vara ännu glesare. Jag är naturligtvis på det klara med att denna undersökning inte är uttömmande och att den inte säger allt om den befintliga kommunala konsumentverksamheten. Man kan naturligtvis inte bara prata om i hur många kommuner det finns verksamhet. Man måste också på något sätt relatera kommunernas insatser till antalet kommuninvånare och dessutom diskutera verksamhetens innehåll. Skulle det finnas en kommunal konsumentvägledare i Stockholm vore det naturligtvis näst intill liktydigt med att det inte finns någon alls. Olika kommuners insatser och verksamhetens innehåll är det dess värre inte heller så väl ställt med överallt. Jag har på ett annat ställe, som jag skall återkomma till, hittat uppgifter om att man i 70 av de kommuner som uppges ha verksamhet bara hade verksamhet mellan en och nio timmar per vecka. En stor del av de här 70 kommunerna, kanske hälften, kan ha verksamhet på ett par timmar i veckan. Med detta vill jag alltså påstå att det är betydligt sämre ställt med den kommunala konsumentverksamheten i verkligheten än vi egentligen har en aning om. Det är viktigt att veta detta nu när vi skall behandla regeringens skrivelse och motionerna om den lokala konsumentverksamheten. Först vill jag ta upp skrivelsen. Vi har alla läst den. Den är i all sin välmening litet lömsk. Läser man den, och det hoppas jag att man kommer att göra i landets kommuner, utan att veta det jag nu har relaterat och om man inte tänker på hur den här verksamheten i själva verket finansieras samt inte vet att det är en högst frivillig verksamhet för kommunerna, kan man tro att nu kommer regeringen att se till att den kommunala konsumentverksamheten kommer att blomstra. Skrivelsen är fylld av bra uppslag, kloka, genomtänkta formuleringar, en målmedveten och klok inställning till vad den lokala konsumentverksamheten har för betydelse. Det är i och för sig inget fel på det som skrivelsen ger uttryck för. Men, herr talman, tyvärr är det inget annat än ett slag i luften. Jag vill ge ett exempel. Regeringen gör bedömningen att det behövs ett utökat stöd om den kommunala konsumentverksamheten skall utvecklas i enlighet med riksdagens konsumentpolitiska beslut av år 1986. Om gängse språkbruk gällde även här, borde det betyda att kommunerna nu kommer att få hjälp att bygga upp verksamheten. Anledningen till att man inte har någon verksamhet eller att man lägger ned verksamhet är till syvende och sist kommunernas dåliga ekonomi. Verksamheten är som sagt frivillig. När kommunerna måste skära i utgifterna drabbas naturligtivs den icke obligatoriska eller icke lagstadgade verksamheten först. Det som kommunerna behöver för att vända utvecklingen i fråga om den kommunala konsumentverksamheten är alltså i första hand ett ekonomiskt stöd. När vi i andra sammanhang talar om stöd och utökat stöd, är det faktiskt pengar det handlar om. Men statsbidrag för den kommunala konsumentverksamheten avvisas såväl av regeringen som av utskottsmajoriteten. Det är bara vänsterpartiet som vill ta konsekvenserna av den här vissheten och föreslå att det, åtminstone i ett uppbyggnadsskede, skall utgå ekonomiskt stöd, alltså statsbidrag, till kommunerna. Staten måste på något sätt ekonomiskt stödja den här verksamheten. Jag menar att vare sig statsfinansiella skäl -- man åberopar det statsfinansiella läget många gånger i lagutskottets betänkande -- eller andra skäl ursäktar den hållning som andra politiska partier och regeringen intar när de inte vill inse nödvändigheten av direkt ekonomisk hjälp till den kommunala konsumentverksamheten. Jag skall försöka förklara varför det är viktigt att gå på tvärs mot rådande ekonomiskt tänkande just när det gäller denna verksamhet. Jag vet också att trenderna är de motsatta. Statsbidragen till kommunerna minskar. Kommunerna skall i allt högre grad själva bära kostnaderna för sina utgifter. Vi ordnar skatteväxlingspengar mellan landsting och kommuner osv. Men jag vill trots detta hävda att det just i det här fallet är viktigt att gå andra vägen. Att tala om konsumenter som grupp är faktiskt något relativt nytt. Vi är vana att i politiska sammanhang utgå från annan grupptillhörighet. Vi pratar om pensionärer, barnfamiljer, löntagare, arbetare, tjänstemän osv. Utifrån en sådan här grupptillhörighet styrs politiken och man riktar in sig på olika åtgärder. Men alltmer gör sig nu marknadens partsförhållande gällande. Vi har i dag pratat om marknaden, marknadsekonomi och liknande. Det är ofta vi gör det i lagutskottet. Det är någonting som är utmärkande för samhället över huvud taget. Ett nytt motsatsförhållande håller på att bli tydligt, det mellan producenter och konsumenter. I detta motsatsförhållande är det konsumenterna som är den svagare parten. Konsumentpolitik är också något förhållandevis nytt jämfört med andra politiska verksamhetsområden. I stort sett har den bara 20 år på nacken. Jämför vi det med exempelvis hälso och sjukvården eller någonting annat som är föremål för offentlig styrning -- uppbyggnad, kontroll, stöd -- är konsumentpolitikens 20 år ganska litet. Skulle vi göra en jämförelse med exempelvis den kommunala barnomsorgen inser man lätt att vi aldrig skulle haft den barnomsorg vi har om inte verksamheten i starten haft ekonomiskt stöd från staten. Om riksdag och regering hade nöjt sig med att sätta upp mål för kommunernas åtaganden när det gäller barn och barnomsorg, men gjort verksamheten fullt frivillig och nöjt sig med att låta ett centralt verk agera, som i och för sig hade bra idéer om hur förskoleverksamhet skulle kunna bedrivas, skulle det inte ha fungerat om man inte sett till att ha garantier för att kommunerna skulle uppfylla de mål och riktlinjer som riksdagen har satt. Om man inser detta och om man menar allvar när det gäller konsumentpolitiken och konsumentverksamheten, är det verkligen inte till fyllest att riksdagen, som nu är fallet, undandrar sig ansvaret och överlåter detta på kommunerna, som får stå för hela den här verksamheten. Vidare är konsumentverkets och allmänna reklamationsnämndens arbete i sin helhet beroende av en god verksamhet på lokal nivå just för att den egna verksamheten skall fungera. De av statsmakterna uppsatta konsumentpolitiska målen kan inte uppnås utan medverkan från kommunal konsumentverksamhet. Det blir alltså ett glapp här. Väldigt mycket kunskap och kunnande t.ex. försvinner ut i tomma intet om det inte finns en lokal verksamhet på det här området där man kan verkställa beslut, föra ut information och understödja arbetet när det gäller konsumentverkets och allmänna reklamationsnämndens verksamhet. Riksrevisionsverket har nyligen kommit med en granskningsrapport, Statens styrning och uppföljning av den kommunala konsumentverksamheten. Det är i denna rapport som jag har läst att kommunernas konsumentverksamhet till stor del bara består i ett par timmars arbete i veckan. Herr talman! Ett kapitel i den här rapporten handlar om riksrevisionsverkets förslag till åtgärder. Jag tycker att rapporten är mycket viktig. Vi skulle i betydligt större utsträckning än vi nu gör använda oss både av riksdagens revisorers rapporter och av riksrevisionsverkets rapporter. Om de beslut som fattas i riksdagen inte följs upp och granskas, alltså om vi inte ser efter hur det ser ut efter det att beslut har fattats, kommer besluten på något sätt att vara ganska meningslösa. Vi har ju varit eniga om de konsumentpolitiska målen. Genom den här rapporten får vi åtminstone en aning om vilken genomslagskraft allt detta har fått och hur det ser ut ute i kommunerna. Jag skall citera vad som står på s. 41 i riksrevisionsverkets rapport. Men först vill jag bara säga att man tidigare har redovisat ett ganska alarmerande läge. Riksrevisionsverket kommer med ''förslag till åtgärder beroende på den fortsatta utvecklingen när det gäller omfattningen av den kommunala konsumentpolitiska verksamheten''. Två alternativ skissas.

Nordiska ämbetsmannakommittén för konsumentfrågor som lyder under Nordiska ministerrådet svarar för det nordiska samarbetet i konsumentfrågor. Inom landet omprövar emellertid nu många kommuner konsumentverksamheten. Ett tjugotal kommuner har aviserat nedläggning eller kraftig neddragning av verksamheten under 1991. Detta förhållande kommer att förstärka de skillnader som redan idag finns mellan kommunerna avseende omfattning och inriktning av verksamheten. Enligt RRVs bedömning kan inte en fortsatt nedåtgående trend av verksamhetens omfattning uteslutas mot bakgrund av det ekonomiska läget. Eftersom verksamheten är frivillig för kommunerna är den också lätt att lägga ned. RRVs studie visar att det redan med nuvarande omfattning är svårt för en stor del av kommunerna att bedriva annat än efterfrågestyrd direktrådgivning. Vidare förutsätter KOVs nuvarande organisation'' -- och märk väl detta -- ''en fungerande kommunal konsumentverksamhet. Även om näringslivets egenåtgärder i form av t ex branschöverenskommelser ökar i omfattning krävs en kontroll av att överenskommelserna efterlevs. Detta sköts smidigast på lokal nivå. KOV har sedan flera år tillbaka ingen direktrådgivning till allmänheten utan denna sköts av KKV.'' Med detta låter jag mig nöja. Det är nämligen ungefär samma resonemang som kommer i fortsättningen. Jag anbefaller alla dem som säger sig värna om den lokala konsumentverksamheten och om konsumentfrågor i allmänhet läsning av den här rapporten i dess helhet. Det är tyvärr ganska nedslående att läsa detta. Men om särskilt lagutskottets värderade ledamöter gör det och därefter också visar att de är villiga att ta konsekvenserna utifrån vad de då vet och, framför allt, om de är beredda att göra något för att de konsumentpolitiska mål skall kunna uppnås som vi har varit eniga om, kommer det att bli nödvändigt att följa vänsterpartiets linje när det gäller de åtgärder som vi har föreslagit. Jag bara beklagar vad som kommer att hinna hända med den lokala konsumentverksamheten innan vi har kommit så långt. Herr talman! Jag har uteslutande uppehållit mig vid själva kärnfrågan beträffande den lokala konsumentverksamheten, dvs. frågan om denna verksamhets vara eller icke vara. Så allvarligt är läget nu. Det handlar således om huruvida vi skall ha den här verksamheten eller ej. Jag hade inte tänkt säga så mycket om innehåll, inriktning och kvalitet. I regeringens skrivelse redovisas, som jag sade tidigare, i huvudsak goda förslag. Vänsterpartiets linje beträffande innehållet i konsumentpolitiken har jag redan haft tillfälle att redovisa, såväl i motioner som här i kammaren. Med detta yrkar jag bifall till reservation 1 som vi i vänsterpartiet står bakom och som handlar om just statligt stöd till den lokala konsumentverksamheten. I övrigt stödjer jag skrivelsen i fråga. Slutligen vänder jag mig till Martin Olsson. Det har varit mycket tillfredsställande för mig att under de tre senaste åren ha fått arbeta tillsammans med dig i lagutskottet. Du imponerar med din noggrannhet och kunnighet. Själv är jag ju en inom området ganska oerfaren ledamot. Därför har ditt vänliga sätt och ditt tålmodiga bemötande när det gällt att så att säga ta sig fram i alla irrgångar i olika procedurer många gånger varit till stor glädje för mig. Jag beklagar att du nu lämnar oss i utskottet. Men jag är övertygad om att dina partikamrater kommer att fortsätta med det här arbetet. Jag tackar dig alltså för de år som vi har fått arbeta tillsammans.